Fru talman! Jeff Ahl har frågat mig vilka överväganden jag gör för att säkerställa objektiviteten när det gäller val av utredare på migrationsområdet. Inledningsvis vill jag framhålla att beslut om att utse utredare fattas på saklig grund efter noggranna överväganden. Utredaren ska naturligtvis ha utbildning och erfarenhet som passar för det aktuella uppdraget. En uttalad och viktig målsättning för regeringen är också att uppdragen ska fördelas så jämnt som möjligt mellan kvinnor och män. Riktlinjer och utgångspunkter för utredningsuppdraget formuleras och avgränsas i de direktiv som regeringen beslutar för utredaren. I direktiven beslutar regeringen även om de närmare formerna för utredningsarbetet. Ansvarigt statsråd utser de övriga personer som i olika funktioner ska delta i utredningsarbetet. Ofta deltar exempelvis departementstjänstemän, men även tjänstemän från relevanta myndigheter och intresseorganisationer samt akademiker, som experter eller sakkunniga i utredningen. Slutligen kan förslagen från utredaren sändas ut på remiss till berörda myndigheter och intresseorganisationer för synpunkter. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter. Efter en sådan remissomgång tar regeringen ställning till hur man ska gå vidare med utredningens förslag. Mot denna bakgrund anser jag att jag har bra förutsättningar att se till att regeringens beslutsunderlag är såväl sakliga som objektiva och håller god kvalitet.

Fru talman! Vi ser hur resterna av det en gång så trygga folkhemmet monteras ned i allt snabbare takt av den Sverigefientliga och globalistiska samhällseliten som styr det politiska samtalet såväl som den faktiska politiken i Sverige. Vi ser detta i faktisk politik. Till exempel har den så kallade Pensionsgruppen, där Socialdemokraterna och även Moderaterna, ingår bestämt att man ska höja pensionsåldern för svenskarna - detta för att finansiera det fortsatta migrationspolitiska kaoset. Vi ser en sjukvård i kris där barns hälsa skadas allvarligt, där barn till och med har dött på grund av den överbelastning som sjukvården har drabbats av. Även detta går till stora delar att härleda till den migrationspolitiska inriktningen som nuvarande och tidigare regeringar har bedrivit. Vi ser också hur låglönejobb - tidigare kritiserat av Socialdemokraterna - har förhandlats fram av fackförbunden i samverkan med näringslivet. Vilken gång i ordningen facken sviker svenska arbetare vet jag inte, men det är värt att notera att Socialdemokraterna är LO:s parlamentariska gren. Vad har då detta med själva sakfrågan att göra? Jo, det pekar ju på vartåt regeringen vill. Utredningen syftar till att utreda så kallade limbofall, verkställighetshinder och annat. Frågan är om det är lämpligt att anställa en asylaktivist som utredare. En enkel googling hade visat vad den här personen har för personliga åsikter. Det är inte särskilt seriöst. Dessutom är utredningen i sig helt onödig. Den är bara ett sätt för regeringen att kunna motivera framtida amnestiförslag likt det som man tillkännagav i går; fullvuxna afghanska män som tidigare har utgett sig för att vara barn ska få stanna i Sverige. Det är också allvarligt att man slösar skattepengar på att anställa en person som helt klart rör sig i en sfär inspirerad av Miljöpartiets ideologiska preferenser. Det visar på den nepotism och korruption som har smugit sig in i Myndighetssverige där utredarjobb, samordningstjänster och andra tjänster delas ut till personer på basis av att de har rätt politisk åsikt och inget annat. Vad gäller utredningen i sig är det allvarligt att man låter utreda verkställighetshinder i stället för att lösa verkställighetshindren. Har regeringen glömt bort att det finns diplomatiska verktyg för att påverka de länder som vägrar att ta emot sina egna medborgare? Är regeringen medveten om att det går att upprätta transitavtal med länder för att ta emot personer? Min farhåga vad gäller utredningen berör de marockanska gatukriminella som finns i storstäderna. I stället för att problematisera situationen anser jag att medborgarna ska skickas till Marocko. Gör det båtvägen om så krävs och sätt personerna i land. De är Marockos medborgare, inte våra. Vi har inget ansvar för dessa personer utan de är Marockos ansvar. Regeringen beställer utredningar som inte behövs i stället för att göra saker som faktiskt kan göras. Utredningen visar att regeringen avser att fortsätta på sin inslagna väg vad gäller amnesti. Det kommer att innebära påfrestningar på våra sociala trygghetssystem och sjukvården. Vi kommer att fortsätta att se personer i den svenska sjukvårdskön med stora vårdbehov. Det konstaterades att de som anlände under det migrationspolitiska kaoset 2015 hade stora behov av sjukvård, vilket såklart kom att utgöra en påfrestning på sjukvården. Om inte ministern har läst rapporten föreslår jag att ministern läser de rapporter som MSB har producerat i ämnet.
Fru talman! Jeff Ahl, Sverigedemokraterna, har ställt en fråga till mig i interpellationsdebatten som handlar om vilka överväganden jag som statsråd gör för att säkerställa objektiviteten när det gäller val av utredare på migrationsområdet. Jeff Ahls anförande innehöll dock mycket lite om just den frågan. I stället ägnade sig Jeff Ahl, Sverigedemokraterna, åt ett i sedvanlig ordning genuint förakt för grundläggande demokratiska värden, ett genuint förakt för fackliga organisationer och slutligen ett genuint förakt för svenskt utredningsväsen. Jag skulle ändå vilja ta den ursprungliga frågan på allvar genom att berätta för Jeff Ahl varför vi tillsatte utredningen om praktiska verkställighetshinder. Vi har då beaktat alla krav på objektivitet när det gäller att utse utredare. Utgångspunkten är nämligen att de som har fått avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd ska lämna Sverige och återvända så snart som möjligt, och ansvaret för att så sker ligger i första hand på den enskilde. Sedan finns ändå ett antal personer som under längre perioder blir kvar i Sverige med avlägsnandebeslut som av olika skäl inte verkställs. Därför är det viktigt för regeringen att undersöka anledningarna och skälen bakom det. Det är också angeläget att motverka situationer där personer som har fått avslag på sin asylansökan utan egen förskyllan hamnar eller blir kvar i en situation med ett avlägsnandebeslut som inte kan verkställas. Regeringen ville därför undersöka förekomsten av och rättstillämpningen i sådana situationer. Utredningen är en del i regeringens arbete med att följa upp återvändandearbetet. För detta har vi tillsatt en särskild utredning med en utredare.
Fru talman! Man ska sätta frågorna i deras kontext. Det intressanta här är varför regeringen har utsett en profilerad asylaktivist som utredare. Det finns en tydlig agenda för det. Det visade sig inte minst i går när regeringen gav amnesti till fullvuxna afghanska män som har utgett sig för att vara barn. Vad gäller angrepp på fackförbunden är det inte märkligt att kritisera dem, eftersom de förhandlar fram låglönejobb med hänvisning till just den kris som de har varit med och skapat. Låglönejobb kommer att innebära lönepress även för svenska arbetare. Det är något man också måste ta hänsyn till. Man ska som sagt inte rycka saker ur deras kontext, utan i stället sätta in saker i en kontext. Det är ni som visar förakt för utredningsinstrumentet när ni använder det för att ge jobb till sådana som står er ideologiskt nära för en utredning som inte behövs. Det är också tydligt att regeringen har svårt att förstå vilken fot den ska stå på i migrationspolitiken. Man påstår att man skärper migrationspolitiken, men ger sedan amnesti och tillsätter en utredning för att utreda verkställighetshinder som man själv har ansvaret för att de finns kvar. Regeringen visar snarare total handlingsförlamning på området, när man inte använder de diplomatiska instrument som finns för att lösa verkställighetshindren. I stället beställer man en utredning bara för att ge en asylaktivist ett jobb. Man ska komma ihåg att den här asylaktivisten bor i ett överklassområde fritt från mångkultur. Jag vet inte, men hon kanske hade problem med att hitta ett vanligt jobb eller något sådant så därför var man helt enkelt tvungen att ge henne ett statligt jobb. Det skulle inte förvåna. Det viktiga är att sätta det egna folkets trygghet först. Den förda migrationspolitiken och de utredningar och amnestier som delas ut till höger och vänster visar att regeringen inte har några avsikter att sätta den egna befolkningens trygghet först.
Fru talman! Jeff Ahl fortsätter med påhopp på svenskt utredningsväsen. Jag måste dock utgå från att Jeff Ahl som riksdagsledamot ändå är väl bekant med utredningsväsendet och också med det kvalitetsarbete som Regeringskansliet bedriver för att ständigt förbättra kvaliteten i utredningsarbetet. Som exempel kan nämnas det arbete som kommittéservice gör. Kommittéservice har till uppgift att ge stöd till utredningar och erbjuder också kvalitetsutveckling genom utbildning och annan expertis. Detta är en väldigt grundläggande del i det svenska systemet för hur vi bereder förslag och ärenden. Det här är ett mycket fult angrepp på en av våra utredare. Mitt svar riktar sig kanske inte i första hand till Jeff Ahl, som redan har bestämt sig. Men för dem som följer debatten kan det ändå vara viktigt att känna till att utredaren som avses är Anna Lundberg. Hon har en gedigen akademisk bakgrund. Vid tiden för förordnandet var hon docent i mänskliga rättigheter vid Malmö högskola. Hon har en forskningsbakgrund som passar väl in i uppdraget. Anna Lundberg är också numera professor i välfärdsrätt vid Linköpings universitet. Det är häpnadsväckande att någon skriver en interpellation med utgångspunkten att regeringen utser en, som Jeff Ahl uttryckte det, asylaktivist. Men jag gissar att det passar in i Sverigedemokraternas kontext, och utifrån den är väl interpellationen ställd. Jag vill också komplettera och säga att när utredningar görs bistås dessa av en utredningssekreterare som i utredningar ofta har expertkunskap, i detta fall erfarenhet av migrationsrätt. Man utser också sakkunniga från Regeringskansliet samt experter som är hämtade från de olika ansvarsområden som berör utredningen. I den här utredningen handlar det om migrationsdomstol, migrationsverk och polismyndighet. Jag nämner detta med anledning av interpellationen och för att man ska få en bra bild av hur utredningsväsendet faktiskt är uppbyggt och hur det fungerar.
Fru talman! Återigen visar ministern att det är helt omöjligt för regeringen att sätta in saker i en kontext. Det är ni som missbrukar utredningsväsendet med utredningar som inte behövs. Det visar snarare på den handlingsförlamning som regeringen har. Ni löser inte de verkställighetshinder som utredningen berör. I stället lägger ni pengar på en utredning som inte behövs. Använd de diplomatiska verktyg som ni har! Det här handlar även om att hantera skattemedel varsamt. Man ska inte använda skattemedel till saker som inte behövs. Det handlar återigen om att sätta in saker i en kontext. Regeringen har med denna utredning och med andra politiska beslut visat att den har oerhört svårt att hålla en fast migrationspolitisk linje. Den ena dagen ska gränsen vara öppen. Den andra dagen måste ni stänga gränsen med hjälp av oss. Den tredje dagen blir det amnesti, och ni ska ha utredningar som utreder verkställighetshinder för att utöka möjligheterna för ännu fler amnestier. Fru talman! Det är viktigt för väljarna att det tydligt framgår vilka politiska alternativ som finns i dag. Det finns egentligen bara två alternativ: antingen ett alternativ som bygger upp välfärdsstaten och folkhemmet igen. Eller så röstar man på Socialdemokraterna och Moderaterna som är kända att göra sig själva till stödpartier för Miljöpartiet, Centerpartiet och sådana partier som har väldigt extrema åsikter i invandringsfrågan, där öppna gränser är ett återkommande argument. Det visar sig återigen nu när man tillsätter en utredare som är med i det slags organisationer som vi alla förstår har kontakter även högre upp i de olika politiska partierna. Det är ingen hemlighet att det är korruption och nepotism inblandat i detta beslut.
Fru talman! Jeff Ahls avslutande påhopp är inte ens värt att kommentera, men jag ska ändå vara artig och tacka för interpellationsdebatten. Jag har redovisat regeringens syn på utredningsväsendet, som även har stöd i Sveriges riksdag. På de allmänpolitiska frågor som Jeff Ahl tar upp gör regeringen en egen bedömning. Sverigedemokraterna gör ofta en helt annan bedömning. Så här fungerar vår demokrati. Fru talman! Jag har som sagt redovisat svar på interpellantens frågor och vill därmed avsluta debatten.